Herr talman! Anna Wallén har frågat justitieministern dels vilka åtgärder hon avser att vidta med anledning av det enorma problemet med drogen MDPV, dels vad hon avser att vidta för åtgärder för att få till stånd en mer rättvisande och säker farlighetsbedömning av droger. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna. I den av regering och riksdag antagna ANDT-strategin slås i de långsiktiga målen fast att tillgången till narkotika ska minska, att antalet barn och unga som börjar använda narkotika ska minska samt att personer med ett missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. För att genomföra en långsiktig satsning för att nå de ANDT-politiska målen avsätter regeringen 256 miljoner kronor per år under hela mandatperioden. Det innebär att kommuner och landsting har möjlighet att få stöd i att utveckla både det preventiva arbetet och vård och behandlingsinsatserna. MDPV narkotikaklassades i Sverige redan 2010. Det finns sedan länge förutsättningar att bedriva ett aktivt arbete från såväl tull som polis. Vi möter ständigt nya utmaningar, inte minst genom att nya droger kommer ut på marknaden. För att förhindra en sådan utveckling och få till stånd en snabbare narkotikaklassning har regeringen utarbetat en effektivare narkotika och dopningslagstiftning där Statens folkhälsoinstitut fått en mer aktiv och offensiv roll för att snabbare än i dag kunna identifiera nya substanser. Tull och polis får också möjlighet att beslagta misstänkta droger redan innan de klassas som narkotika. Lagen trädde i kraft förra året och har mottagits mycket positivt. Problemet med nya droger delar vi med många andra länder, och vi måste gemensamt försöka komma till rätta med droganvändningen framför allt bland våra ungdomar. Regeringen verkar också internationellt för att ungdomar inte ska börja använda narkotika. Den 20 maj i år samlades, på mitt initiativ, narkotikasamordnarna från USA, Ryssland, Italien och Storbritannien i Stockholm och enades om en gemensam uppmaning till en human och balanserad narkotikapolitik. Inom EU pågår ett arbete för att ta fram en ny narkotikastrategi som ska ta vid när den nuvarande går ut i slutet av 2012. Sverige deltar aktivt i den processen. I de aktuella domarna som Anna Wallén hänvisar till har Högsta domstolen betonat vikten av att straffvärdesbedömningen i narkotikamål sker med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet, på samma sätt som gäller vid andra brottstyper. Exempel på sådana omständigheter är utöver mängd och sorts narkotika vilken roll gärningsmannen har haft, om det varit fråga om en organiserad handel samt om gärningen skett i vinstsyfte. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd för ytterligare ett antal narkotikamål, och rättsutvecklingen pågår fortfarande. Det är därför svårt att fullt ut bedöma vilka konsekvenser Högsta domstolens domar kan sägas ge upphov till. Vi följer dock utvecklingen aktivt.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Maria Larsson för svaret på min interpellation om MDPV. Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga om MDPV, men jag känner att det finns mycket vi behöver diskutera. Det är ofta väldigt många som följer våra debatter här i riksdagen, vilket är jätteroligt. I dag tror och hoppas jag att det är extra många från Västerås. För att ge alla möjlighet att följa debatten vill jag ge en kort bakgrund till att jag har tagit detta initiativ. Den livsfarliga drogen MDPV sprider sig snabbt bland missbrukare och unga vuxna mellan 18 och 25 år i Västerås. Man ser dock även alarmerande signaler från andra delar av landet där drogen också börjar spridas. Drogen MDPV är starkt beroendeframkallande och ger svår abstinens. MDPV är också överlägset överrepresenterat när det gäller att skapa personlighetsförändringar och vanföreställningar med paranoida inslag. MDPV är väldigt svårdoserat, och det är även en billig drog; det sägs att en dos MDPV är billigare än en starköl. Sedan årsskiftet har det skett en kraftig eskalering av MDPV-missbruket. Tidigare har sjukvården i Västerås tagit emot ungefär en person i veckan som är påverkad av MDPV, men i dag kommer i genomsnitt tre personer per dag. Vissa av patienterna är så pass våldsamma och hotfulla att man måste ha ordningsvakter på plats. Landstinget har nu tvingats anställa extra ordningsvakter för att kunna ta hand om alla MDPV-påverkade personer som kommer till sjukvården. Tyvärr har min hemstad Västerås och mitt hemlän Västmanland drabbats hårt av drogen. Västeråsarna är oerhört oroliga, och efter att det har uppmärksammats att jag är väldigt engagerad i denna fråga har många människor kontaktat mig. Det är oroliga föräldrar. Det är personer som använder eller har använt MDPV. Det är oroliga lärare. Det är medicinsk personal. Alla beskriver de en fruktansvärd drog. Jag har vid flera tillfällen varit med polisen ute på fältet i Västerås för att lära mig mer om deras arbete. Jag har också varit med ute med Gatulangningsgruppen, som jobbar enbart mot narkotika. Tyvärr, måste jag säga, har polisen väldigt stora kunskaper om MDPV. Tidigare kom man oftast i kontakt med amfetamin, men nu är det nästan bara MDPV som finns i Västerås. Efter flera domar i Högsta domstolen har nu straffen för flera narkotikabrott kraftigt sänkts. Det beror delvis på att Högsta domstolen gör nya farlighetsbedömningar av droger. Högsta domstolen bedömer att MDPV ska jämställas med amfetamin, trots att experter hävdar att MDPV är upp till tio gånger starkare än amfetamin och att MDPV ger helt andra effekter. Polisen i Västerås ser också starka kopplingar mellan den ökande användningen av MDPV och domarna i Högsta domstolen. Jag är inte nöjd med det svar jag får av statsrådet Maria Larsson. Jag känner att regeringen borde göra mer än att sitta och vänta på att fler fall prövas i Högsta domstolen. Mina sista frågor, som handlar om farlighetsbedömning, kommenterar Maria Larsson inte alls i sitt svar. Jag vill därför fråga statsrådet: Tycker Maria Larsson att det är rimligt att MDPV jämställs med amfetamin? Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att få till en mer rättvisande och säker farlighetsbedömning av narkotika?

Herr talman! Jag tackar Anna Wallén för en viktig interpellation och statsrådet för ett bra svar. Jag ska gärna säga att jag inte är någon expert på just drogen MDPV, men den är en del av det samhälle vi har där man ofta får en idealiserad bild av narkotika. Herr talman! Kenta och Stoffe finns inte mer. De var idoler på 70-talet, men de dukade under för det samhälle som idealiserade bruket av narkotika. Jag tror för min del att det är väldigt viktigt att vi här i Sveriges riksdag med jämna mellanrum diskuterar och bildar opinion mot detta. Jag vill tacka också Lars Lilja från Socialdemokraterna i Umeå som har varit väldigt aktiv i dessa sammanhang men som dess värre, på grund av väljarna, inte finns i kammaren just nu. Det missbruk olika narkotikapreparat för med sig blir förr eller senare en personlig katastrof för användaren. Det är också alltid en social katastrof för de familjer som drabbas av det, och det får väldigt många konsekvenser för många andra i samhället. Det för med sig häleri, stölder och många andra saker utöver det vi ser i sjukvården, där vi måste ta hand om dem. Jag skulle i detta inlägg vilja fokusera på en sak vi diskuterar alldeles för lite i samband med narkotikabruket, och det är de ekonomiska krafter som finns bakom och som driver fram olika preparat. Vi har till exempel sett att det även på högsta internationella nivå, i de olympiska spelen, förekommer olika former av preparat där man försöker dölja att det är konstlade människor som deltar. Det finns ekonomiska och andra krafter bakom. Om det är en sak vi behöver öka insatserna kraftfullt för att göra är det att störa och angripa de ekonomiska krafter som finns bakom narkotikaförsäljningen till ungdomar och andra. Jag skulle gärna vilja höra vad statsrådet säger och har för förslag och tankar på detta område. Vi har nämligen sett att den organiserade brottsligheten här i landet har störts väldigt bra av en samverkan mellan polisen, tullen, Skatteverket och så vidare. Jag tror att det är samma sak här: Man måste ha kraftfulla insatser för att få ned narkotikaförbrukningen och narkotikaförsäljningen. Då måste man störa de ekonomiska krafterna som finns bakom.
Herr talman! Jag skulle vilja tacka interpellanten för att hon lyfter upp det här ämnet. Vi behöver vara många som slår följe i kampen mot den legaliseringsdebatt som, samtidigt som vi står här, pågår i vårt samhälle, de som tycker att narkotika i vissa preparat och i vissa former inte alls ska möta det motstånd som vi har försökt mobilisera under många, många år, oavsett regering. Jag känner mig väldigt glad och styrkt av Anna Walléns interpellation och att vi är många här som verkligen vill ta krafttag mot narkotikan. Jag har också besökt Västerås. Det är nog ett och ett halvt år sedan ungefär. Jag besökte en kille som satt i häkte för att bland annat ha sålt MDPV. Han hade själv använt det och använde naturligtvis försäljning för att finansiera sitt eget missbruk. Han berättade för mig ungefär de saker som också Anna Wallén rapporterar om i sitt inlägg. Det var det starkaste beroendeframkallande som han någonsin hade testat. Suget är så starkt att det är fullständigt omöjligt att både välja något annat och att avhålla sig. Jag ser samma risker som Anna Wallén ser. Jag är glad åt den lokala och regionala mobilisering som Västerås nu visar. Den är nödvändig så att vi också får upp skolan och föräldrarna på banan till att diskutera med ungdomarna för att kunskapen om farligheten ska nå ut i alla led. Vår länssamordnare i Västerås, som avlönas med statliga medel, kan vara den där spindeln som kan bygga upp verksamheten, få ut nödvändig kunskap och bistå i planerandet av olika aktiviteter. MDPV är narkotikaklassat sedan 2010, så tull och polis har full möjlighet att ingripa. Men vi ska vara medvetna om att utmaningarna är större än någonsin på narkotikaområdet. Väldigt mycket säljs via internet. Posten är förmedlare av väldigt mycket narkotika. Och även om tull och polis har fått möjlighet att ingripa mot ännu icke narkotikaklassade produkter är det väldigt mycket som distribueras med hjälp av postverk och andra distributörer. Detta är en ny utmaning, en stor utmaning. Det gör att vi måste hitta nya vägar. Det är därför som vi har gett polis och tull möjlighet att ingripa också utan narkotikaklassning. Det är därför som vi har skyndat på klassificeringsprocessen. Men vi behöver också, för att hålla stånd mot det här, massor av människor som engagerar sig på precis samma sätt som Anna Wallén, som deltar i den lokala debatten, i den regionala debatten och hjälper till med mobiliseringen lokalt. Från regeringens sida har vi definierat narkotikabekämpningen som en av de viktigaste sakerna i det kommande årets strategi. Vi har, som jag berättade tidigare, 260 miljoner kronor årligen för ett preventivt arbete och för att förbättra kunskapen också om vård och behandling. Vi ser att inte minst cannabis breder ut sig över hela Sverige. Där sätter vi in en särskild kampanj de närmaste åren. Gunnar Andréns fråga får jag återkomma till i nästa inlägg.
Herr talman! Jag skulle vilja understryka det som Maria Larsson säger när det handlar om den viktiga lokala mobiliseringen och det arbete som sker i Västerås och Västmanland, som är oerhört bra och kraftfullt. Jag tror att det också kan förhindra att fler människor provar MDPV. Det är engagemang från polisens håll, från skolan, föräldrar, ungdomar, kommunen och socialtjänsten. En liten bit försöker också vi politiker bidra med att lyfta fram den här viktiga debatten. En fråga som jag ställer i min interpellation handlar också om farlighetsbedömning av droger. Jag skulle gärna vilja att Maria Larsson kommenterar den. Framför allt är det så att man efter domarna i Högsta domstolen gör en annan farlighetsbedömning av MDPV och jämställer drogen med amfetamin, vilket många experter hävdar är helt felaktigt. Och MDPV är mycket, mycket starkare. Jag skulle vilja ha en kommentar till vad man kan göra åt det. I de narkotikadomar som har kommit nu i Högsta domstolen vill man nyansera narkotikadomarna mycket mer än tidigare. Det ska inte vara bara mängden som avgör straffet. Tidigare innebar 200 gram amfetamin ofta en viss typ av straff, men nu vill man se om det är för enskilt bruk eller om man ska sälja det vidare till andra, och det kan jag tycka är bra. Men den största insatsen mot droger är att hindra att nya personer börjar använda droger, framför allt att nya unga personer börjar använda droger. Hur får människor då fatt i droger? Är det genom den organiserade narkotikahandeln? Det är oftast inte så i inledningsskedet, utan det man får berättat för sig är att människor ofta får narkotika från en person som finns i deras närhet, som de har ett visst förtroende för. På så sätt hindrar inte HD:s syn att enskilt bruk av narkotika ska straffas mildare att nya personer introduceras för droger. Efter domarna i Högsta domstolen listar också riksåklagaren omständigheter som talar för mildare straff. En sådan omständighet är att det inte ska finnas något vinstintresse. Men även på den punkten hindrar det inte att nya människor introduceras för narkotika. Numera krävs en mycket större mängd narkotika för att dömas för ett brott av normalgraden eller för ett grövre narkotikabrott. Och de tabeller som man tidigare har använt ska inte längre gälla. Men i vissa fall är det svårt att se andra omständigheter utifrån vilka man ska döma som inte handlar om art eller mängd. I det här fallet är det fortfarande tabeller som gäller. Man har bara justerat mängden uppåt, vilket jag ser som ett jättestort problem. I praktiken innebär det att gränsen mellan normalbrott och grovt narkotikabrott har fördubblats. I vissa fall har det till och med tiodubblats för vissa typer av preparat. Utöver de frågor som jag tidigare har ställt till Maria Larsson skulle jag vilja fråga om hon tycker att det är rimligt att mängden narkotika för normalbrott och grovt brott kraftigt förskjutits uppåt.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att Högsta domstolen i ett flertal domar sedan juni förra året har ändrat praxis när det gäller frågan om hur straff ska bestämmas i narkotikamål. Tidigare har man dömt utifrån mängd och preparat, och det har varit det enda utslagsgivande. Man säger att det här egentligen är den enda typ av brott där man är så enkelspårig och bara tittar på detta. I alla andra typer av brottmål tar man hänsyn till andra relevanta omständigheter och bestämmer straffnivån utifrån dessa. Det kan handla om att det har skett, precis som Anna Wallén säger, med vinstintresse, att det har varit organiserad brottslighet och så vidare - faktorer som också ska vägas in. En sak som också påverkar straffvärdet är farligheten. När det gäller farligheten är inte jag rätt person att bedöma den. Det ligger inte inom min kompetens, utan där måste vi lita på våra kunskapsbärande myndigheter, och här kommer det nya forskningsrön hela tiden. Jag har, precis som Anna Wallén, hört berättelser från dem som använt MDPV och vad de säger om drogen i sig, vilket ju får en att dra vissa slutsatser. Men den kompetensen besitter inte jag, utan där måste jag förlita mig på forskningen och på våra kunskapsmyndigheter. När det gäller Högsta domstolens utfall här har de i flera av sina domar sänkt straffen, men i några fall har straffen skärpts. Så det har varit både och när man har gjort den mer sammanvägda bedömningen. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd för ytterligare ett antal narkotikaärenden som man kommer att behandla under den närmaste tiden, så rättsutvecklingen pågår fortfarande. Det är därför som jag verkligen välkomnar den här debatten just nu. Den är ett viktigt inslag, men vi måste fortsätta följa frågan och se vart rättsutvecklingen styr. Eftersom det är fler fall som kommer att prövas framöver vill vi avvakta och se var de slutligen landar. Sedan är det naturligtvis så att den lokala opinionsbildningen spelar en otroligt stor roll, och att hålla i den möjliggör den största förändringen. Vi kan göra mycket med lagar, och vi kan göra mycket med polisens insatser, och de är nödvändiga. Men har man inte den lokala opinionen och en kraftfull mobilisering där kan också lagar, polisens och tullens insatser stå sig ganska slätt. Det här i förening kan också skapa en förändring i Västerås. Jag är väldigt glad att Anna Wallén uppmärksammar det här problemet.
Herr talman! Ofta säger polisen att det är väldigt svårt att bevisa vilket syftet är med beslagtagen narkotika, om det är för enskilt bruk eller inte. Därför blir det ännu mer problematiskt. Samtidigt som vi talar om att man ska gå ifrån att döma enbart utifrån mängd är det ett faktum att de tabeller man tidigare använde fortfarande finns kvar i ganska många fall och att mängden har justerats kraftigt uppåt. Det är ett bekymmer. Vi diskuterar hur viktigt det är att föra en debatt om narkotika och att hindra att nya personer börjar använda narkotika, men dessa domar i Högsta domstolen sänder helt andra signaler. Många menar att Sverige börjar bli mer drogliberalt, men jag tror inte att vare sig jag eller statsrådet vill åt det hållet. Det är dock de signaler som sänds. Hur ser statsrådet på detta? Jag ska åter säga något om situationen i Västerås. Det är känt att MDPV finns i stor omfattning i Västerås och att det är en farlig drog. Trots det kommer flera unga västeråsare att pröva MDPV för första gången i helgen. De unga som jag har frågat varför de prövar drogen fast den är farlig har svarat att de inte tror att de kommer att drabbas av psykoser och annat som händer. Jag frågar också alltid ungdomarna om de vet vart de ska vända sig om de vill pröva droger. Hittills har ingen av de unga jag mött sagt att de inte vet hur de ska få tag på droger. Vi har alltså en stor utmaning framför oss. Jag avslutar med att tacka statsrådet för svaret på min interpellation och för en bra debatt.
Herr talman! Ja, domarna kan ha en viss betydelse för hur många ungdomar som testar och prövar. Störst betydelse för hur många ungdomar som prövar narkotika har dock det preventionsarbete som vi gör från regeringens sida tillsammans med lokala och regionala företrädare. Vi vet hur betydelsefullt och viktigt det är, och det är en av anledningarna till att länssamordnarna finns och är avlönade med statliga medel. De ska kunna bygga den regionala och lokala mobiliseringen överallt. Det handlar om utmaningar av ett slag som vi aldrig tidigare har haft att hantera eftersom internetmarknaden som når in i vartenda hem i dag öppnar helt nya möjligheter. Tillgängligheten är ett faktum, och det betyder att preventionsarbetet blir centralt för hur vi sedan lyckas. I ett internationellt perspektiv prövar och testar fortfarande svenska ungdomar narkotika i mindre omfattning än i de flesta andra länder. Men med den marknad och tillgänglighet som finns är jag inte säker på att dessa siffror kommer att stå sig. De kommer inte att stå sig om vi inte har den regionala och lokala mobiliseringen, ständigt pågående som en diskussion i våra skolor, på våra fritidsgårdar och överallt där ungdomar samlas men också träffar vuxna. Det här är vårt gemensamma medskick från debatten. MDPV är narkotikaklassat och redan innanför hägnet av droger som inte får användas. Den är förbjuden, och vi tillåter inte att man använder narkotika i vårt land. När förbudet mot innehav för eget bruk nu ifrågasätts är det viktigt att Anna Wallén och jag tillsammans står upp i debatten och säger: Det är klart att vi ska fortsätta ha det. Vår restriktiva narkotikapolitik har hittills gagnat oss väl, och att vi är åtminstone två som kommer att fortsätta driva den har jag förstått av Anna Walléns inlägg. Tack för interpellationen och debatten!